Herr talman! Jag vill gärna understryka att den skatteutjämningsreform som vi genomförde 1965 var värdefull. Den hade begärts av centerpartiet under årtionden. Vi menar att det var en väsentlig förbättring, men som jag tidigare påvisat den räcker inte. Vi har fortfarande en rad av orättvisor kvar, alltså en ojämn utdebitering på den kommunala sidan. Vad beträffar kommunindelningsreformen är jag mera tveksam huruvida den kan anvisa lösningen på frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det kan bli någon grad av kostnadsutjämning mellan olika kommuner, men som bekant blir ju fyra— fem fattiga kommuner inte rikare därför att man sammanslår dem till en kommun. Vi lär redan nu veta vilka konsekvenser sammanslagningen får. Det har ju gjorts så många sammanslagningar, att man borde se om det så att säga har blivit några nya gruvor att hämta inkomster ur för kommunerna. Så är ju inte fallet. Därvidlag är förhoppningarna ringa, även om reformen i och för sig kan ha sitt värde. Då frågar jag herr Bertil Petersson: När är tiden mogen för en sådan översyn som kommuner och landsting så enhälligt kräver? Hur kommer regeringen att göra med Landstingsförbundets framställan om utredning beträffande sjukvårdskostnaderna? Detta kanske herr Petersson är orienterad om. Det skulle vara ytterst intressant för riksdagen att få reda på hur man därvidlag planerar. I statsutskottets motivering för avslag på motionerna för man i år in en ny faktor i bilden, nämligen konsumtionsbeskattningen. Man menar att det här kravet numera inte har samma tyngd som tidigare därför att det kan vara likgiltigt för en låginkomsttagare om han betalar de ökade kommunala utgifterna via kommunalskatten eller via en konsumtionsbeskattning. Det drabbar honom lika hårt i båda fallen. Det kan ligga någonting i det resonemanget. Frågan är emellertid så oklar att bara den ger anledning att titta på det här problemet. I varje fall kan man konstatera att utvecklingen har gått i den riktningen att skatt efter bärkraft är en idé som har slopats. Man har på två vägar gått ifrån progressionen, nämligen dels genom att öka den kommunala beskattningen som ju inte är progressiv, dels genom att införa en konsumtionsbeskattning som också i viss mån drabbar de lägre inkomsttagarna hårdare. Man kan väl också tänka sig möjligheten, herr Petersson, att överföra en del av kommunernas kostnader på en statlig direkt beskattning, dvs. minska den kommunala direkta beskattningen och öka den statliga direkta beskattningen. Därmed uppnår man i varje fall en viss större rättvisa för låginkomstgrupperna. Jag tror att hela henna problematik är minst lika aktuell i dag som tidigare trots den ökade konsumtionsbeskattningen. Just skattefrågan utgör ett starkt skäl för en ny utredning. Länsdemokratiutredningen är mycket intressant i kommunala sammanhang. På sex olika ställen anför den att frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun snarast måste tas upp till omprövning. Det skall bli intressant att se hur de ledamöter som i höst har skrivit på utredningen kommer att ställa sig vid den votering som nu förestår — inte i denna kammare, ty här har vi ingen ledamot av utredningen, men i andra kammaren.

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 60 behandlar Kungl. Maj:ts proposition nr 143 om ändringar i banklagstiftningen. Det gäller här förslag till en samordning av rörelsereglerna för affärsbanker, sparbanker och jordbrukets kreditkassor på sådant sätt att dessa bankinstitut får rätt att på likartade villkor driva alla inom bankväsendet förekommande rörelsegrenar.
Samordningen innebär att rörelsereglerna för sparbanker och kreditkassor i allt väsentligt utformas efter mönster av affärsbankernas bestämmelser. Detta medför framför allt för sparbankerna en väsentligt vidgad rörelsefrihet.
Utskottet är enigt i huvudfrågorna, men i ett par detaljer har högerledamöterna haft en avvikande mening som vi gett till känna i de föreliggande reservationerna. Det spörsmål som beröres i den första reservationen har också tagits upp i motionsparet I:1021 och IT: 1291.
Propositionen innehåller också förslag till ändrade rörelseregler som syftar till att effektivisera bankinstitutens verksamhet.
Den reservationen gäller kapitaltäckningsbestämmelserna enligt 57 § i förslaget till ändring i lagen om bankrörelse, nämligen att från det egna kapitalet skall avräknas det bokförda värdet av vad banken som aktiekapital eller i annan form tillskjutit till annat företag, som driver någon form av bankverksamhet. Reglerna för det egna kapitalets storlek till skydd för insättarna föreslås bli fastställda efter andra principer än som nu gäller. De nya bestämmelserna tar sikte på placeringarna av utlånat kapital och av bankföretagets övriga tillgångar. Härvid indelas placeringarna i fyra riskgrader, varav den fjärde skall ha 8 procents täckning av eget kapital. Reservanterna anser inte att i propositionen anförts bärande motiv för att sätta dessa sidobolags aktier i den särställning som föreslås, nämligen att man skall avräkna det kapital, som tillskjutits till dessa bolag, från det egna kapitalet. Utskottsmajoriteten svarar rätt kortfattat på de nämnda motionerna, att utskottet delar den uppfattning som departementschefen gett till känna, att ett genomförande av utredningens förslag skulle innebära en alltför vittgående liberalisering av bestämmelserna om kapitaltäckning för = sidobolagsengagemang. Det skulle — något som departementschefen också varit inne på — finnas viss risk för koncernbildningar på basis av ett begränsat aktiekapital, vilket skulle kunna få mindre önskvärda konsekvenser. Den synpunkten är enligt utskottsmajoriteten beaktansvärd. Kreditinstitututredningen har också haft denna fråga under sin prövning och uttalat att det avgörande i sammanhanget bör vara dels den gällande lagstiftningen för de avsedda kreditinstituten, vilken sägs vara präglad av soliditetshänsyn, dels det allmännas reglering av nybildning och förvärv av sådana institut. Mot denna bakgrund anser vi reservanter att den kapitaltäckningskvot som skall gälla enligt fjärde riskgraden i det nya systemet är fullt tillräcklig när det gäller bankernas engagemang i kreditgivande sidobolag, samt att den ger fullgod säkerhet till skydd för insättarnas medel. Väljer man denna väg bortfaller även den särregel som finns i propositionen och i utskottsmajoritetens förslag, att för kapitaltillskottet i företag där staten är delägare skall ingen avräkning av det egna kapitalet ske. Den kategoriklyvning som denna särregel innebär framstår för oss reservanter, inte minst ur principiell synpunkt, som omotiverad. Vi kan inte förstå att ett bolag blir mera solvent som sådant om staten har en viss andel i det vid sidan om andra delägare. Med hänvisning till denna korta motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 av mig m.fl. Ang. ändringar i banklagstiftningen Reservation 2 tar upp ett annat spörsmål, nämligen kreditgivningen på det internationella planet.

Enligt vår lagstiftning fordras att amortering skall ske på bunden blancokredit. Samma krav har man inte utomlands. Om lagstiftningen inte anpassas på detta område, föreligger som jag nyss sade farhågor för att vi kan ställas vid sidan, och det kan leda till hinder för vårt engagemang i de stora finansiella sammanhangen. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Det är en för kreditväsendet betydelsefull reform som riksdagen nu skall ta ställning till. Den samordning av rörelsereglerna för de olika typerna av bankinstitut som föreslås medför att särskilt sparbankerna och jordbrukets kreditkassor får ändrade förutsättningar för sin verksamhet i form av större rörelsefrihet. Men även affärsbankerna får sina grundläggande bestämmelser ändrade på ett sätt som de bör bedöma som mycket positivt — jag tänker då särskilt på de nya kapitaltäckningsreglerna som medför en stor lättnad för affärsbankerna. Från kreditinstitutens sida har man väl länge sett fram mot den här reformen. Man har också haft tillfälle att mycket aktivt delta i det utredningsarbete som den grundat sig på. Det är naturligt att kreditinstitutens olika organisationer i allt väsentligt har ställt sig positiva till utredningens förslag, som i de här aktuella delarna har stöd av deras egna representanter i utredningen. Men det finns också andra intressen som skall tillgodoses. Företagen och folk i allmänhet är naturligtvis intresserade av att bankerna har möjlighet till en generös långivning. Men det finns också ett betydande allmänt intresse av stabilitet i bankväsendet, av trygghet för dem som lånar sina pengar till bankerna. Vi har också sedan gammalt en statlig bankinspektion med vittgående befogenheter. Den främsta garantin för att vi får ett sunt och stabilt bankväsende är naturligtvis en hög kvalitet hos ledningen för bankerna. Men vi skall nog inte se bort från värdet av bindande regler och statlig kontroll. Att bankernas utlåning inte är en helt riskfri verksamhet får vi då och då påminnelser om, senast genom dagens tidningar. Varken bankinspektionens representanter i kreditinstitututredningen eller inspektionen själv har godtagit utredningsmajoritetens förslag i alla delar. Departementschefen har också sett sig föranlåten att i några hänseenden skärpa de föreslagna reglerna. De lagförslag som vi nu har oss förelagda måste därför ses som resultatet av en avvägning mellan olika ståndpunkter, som en kompromiss. Det ligger då i sakens natur att inte alla intressens företrädare kan vara helt nöjda med slutprodukten. Av allt att döma har man inom de olika grupperna av kreditinstitut i huvudsak bedömt läget så och avstått från att försöka få ett för de egna intressena ännu mera fördelaktigt resultat. Det enda undantaget är Svenska bankföreningen, som har fört fram några ändringsönskemål. Vad beträffar själva lagstiftningen har motionsvägen inte väckts mer än ett ändringsförslag, det som herr Enarsson här har gjort sig till tolk för. Så som läget alltså är finns det, tycker jag, inte något behov av att från utskottsmajoritetens sida gå igenom hur utskottet ser på delfrågor som tas upp i propositionen i dess helhet. Jag in skränker mig till att beröra de frågor som herr Enarsson här har behandlat. Den reservation som herr Enarsson talade för gäller kapitaltäckningsreglerna i fråga om bankernas engagemang i s.k. sidobolag, dvs. bolag som bankerna själva äger helt eller delvis. Det gäller dock inte alla sidobolag utan dem som, för att citera lagtexten, »driver någon form av bankverksamhet». Hit hör bl.a. en lång rad kreditinstitut, som under senare år har bildats för att underlätta kreditförsörjningen för olika grupper av företag. Den linje som reservanterna här driver är, som herr Enarsson nämnde, också kreditinstitututredningens. Den innebär att bankerna bara behöver täcka 8 procent av sidobolagsaktiernas värde av eget kapital. Detta är en av de punkter i utredningsförslaget som bankinspektionen starkast har reagerat mot. Inspektionen har visat upp hur lätt den föreslagna regeln skulle göra det för bankerna att genom organisatoriska förändringar kringgå banklagstiftningens inlåningsregler med påföljd att skyddet för insättarna skulle bli mer eller mindre illusoriskt. Möjligheter skulle skapas att genom koncernbildningar driva en mycket mera omfattande kreditgivning än lagen avser. Departementschefen har delvis men — det vill jag kraftigt betona — inte helt anslutit sig till bankinspektionen. Vad som föreslås i propositionen på denna punkt är en typisk kompromiss. Kapitaltäckningskravet nedsätts till 8 procent för aktierna i sidobolag där staten är delägare men bibehålls i övrigt vid 100 procent. Det innebär att bankerna får en betydlig lättnad i kapitaltäckningskravet för sina insatser i bl.a. sådana företag som AB Industrikredit, AB Företagskredit och AB Exportkredit, som reservanterna i andra sammanhang brukar vara mycket måna om. Åtminstone motionärerna tycks ha upprörts av detta undantag. Skulle man tolka dem efter ordalagen, skulle de hellre vilja ha 100 procents kapitaltäck ningskrav över hela linjen än acceptera den jämkning som föreslås i propositionen. Vad man bör ta fasta på är väl att propositionens förslag går ut på en betydande uppmjukning av de nuvarande kraven. Det är alltså inte fråga om en skärpning utan om en betydande lättnad. Men denna lättnad bör inte drivas så långt att insättarnas trygghet i någon form försvagas. Svenska bankföreningen har valt den kanske något ovanliga vägen att i en skrivelse direkt till bankoutskottet be utskottet medverka till ändringar som inte har föreslagits motionsvägen. Jag vet inte om detta skall tolkas så att Bankföreningen har misslyckats med att få tag på motionärer eller så att den inte har försökt. Strängt taget är det för övrigt ganska sympatiskt att föreningen själv framträder och deklarerar sina önskemål. Bankoutskottet har naturligtvis, med tanke på den tyngd som Bankföreningens synpunkter brukar ha, granskat dess önskemål mycket noga. Men utskottet har inte funnit att de skulle vara särskilt välgrundade. En del av önskemålen har inte fått något stöd alls inom utskottet, inte heller av herr Enarsson och hans medreservanter. Den lagändring som herr Enarsson här har talat om gäller bara en del av vad Svenska bankföreningen har velat ha. Jag behöver därför, herr talman, inte upprepa hela den kritiska genomgång av Bankföreningens skrivelse som utskottet gör i sitt utlåtande. Vad reservanterna föreslår är att svenska banker skall kunna lämna utländska banker bundna s.k. blancokrediter utan att, som annars är föreskrivet, kräva fortlöpande och regelbundna, dvs. årliga amorteringar och utan det vanliga förbehållet om rätt att säga upp lånet om det inte längre råder trygghet för låneförbindelsens fullgörande. Jag tror man vågar säga att reservanterna har överdrivit den här frågans be Ang. ändringar i banklagstiftningen tydelse högst avsevärt. De har enligt min uppfattning inte heller, lika litet som Bankföreningen, lagt fram något material som talar för en annan slutsats. Till utländska centralbanker har, som utskottet påpekar, bundna blancokrediter hittills inte förekommit. Att ett rent formellt förbehåll om uppsägningsrätt — och något annat menar väl inte reservanterna att det är fråga om när banker är låntagare — skulle vålla problem finns det inte anledning att tro. även om långivningen sker genom internationella konsortiers försorg kommer man nog att ha förståelse för den svenska banklagens krav.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 I propositionen hade framlagts förslag till ny lagstiftning om exekution i lön, dvs. om införsel och utmätning i lön, och om skydd mot exekution i viss egendom. Införsel skulle kunna användas för samma slags fordringar som för närvarande eller sålunda för familjerättsliga underhållsfordringar, vissa kommunala bidragsfordringar, skatter och böter.

Herr talman! Enigheten i utskottet om förslaget till införsellag har varit betydande. Till och med om namnet har vi blivit ense, även om jag vet att det finns de som tycker att lagen i stället skulle ha benämnts »lag om införsel m.m.». Inte ens den reservation som vi från högerhåll har avgivit innebär ett avståndstagande från propositionen. Det förslag som nu föreligger kan godtas i dess helhet. Men reservationen innehåller ett tilläggsyrkande på en bestämd punkt, ett yrkande om fortsatt utredningsarbete för att man skall finna nya vägar att så långt som möjligt trygga den enskildes säkerhet i vissa hänseenden. Jag undrar om kammarens ledamöter hade tillfälle att i går kväll i TV se och åhöra den debatt som sändes om snatteri. Jag skall inte ta upp enskildheterna i den, ty de hör knappast hemma i diskussionen om införsellagen, men på en punkt har TV-diskussionen och det vi nu avhandlar — i varje fall i en förlängning — vissa beröringspunkter. I TV-debatten sades bland annat att det knappast är snattaren som i det aktuella sammanhanget är den brottslige, utan det är den som blir utsatt för snatteriet, den som lider skada, som är den skyldige. Som en konsekvens av det följer naturligtvis i all rimlighets namn att den skadelidande inte skall ha något skadestånd. Han får med andra ord skylla sig själv för den situation han har hamnat i. Så förenklat och så lättsinnigt såg naturligtvis inte första lagutskottets ledamöter, inte ens i andanom, på problemet om skadestånd och möjligheterna att utfå sådana, när man behandlade den motion som förelåg om en komplettering av införsellagen för att möjligheterna att få ut skadestånd framför allt på grund av brott väsentligt skulle effektiviseras och förbättras. Tvärtom var det alldeles uppenbart på det sättet att vi alla mer eller mindre är överens om att man skall söka vägar att trygga rätten till ersättning för dem som har skadats genom ett brottsligt förfarande. Men när man verkligen ställdes inför en reell möjlighet att göra någonting, hesiterade majoriteten. Man kan litet tillspetsat säga att den hamnade i ungefär samma nihilism som snatteridebattörerna: den skadelidande får skylla sig själv för att han råkat stå i vägen för den skadevållande. Är detta en rimlig ståndpunkt? Det är ju en av samhällets primära för att inte säga ursprungliga uppgifter att skydda samhällsmedborgarna till liv och iem, till hus och egendom.

För mig framstår detta faktiskt som mera angeläget än att samhället i form av böter eller viten får bot för ett brott. Nu är det möjligt att man varken kan eller bör gå så långt att man i alla hänseenden och under alla omständigheter skall prioritera den skadelidandes s.k. reparationsintressen. Det är möjligt att det skulle vara lämpligt att någonstans på något sätt dra en gräns, kanske mellan egendomsskada och personskada, och säga att vi prioriterar personskadorna och låter sakskadorna komma litet i efterhand. Hur den gränsen skall dras, var den skall ligga, hur den skall se ut, det skall jag inte ge mig in på här. Det är just för att utreda dessa problem vi reserverat oss och önskat en fortsättning. Av det jag har sagt har framgått att jag mycket väl kan tänka mig att diskutera om och i vilken utsträckning ett utdömt skadestånd skall äga företräde framför samhällets anspråk på böter eller viten. Men låt mig till detta lägga en diskussionsfråga. Främst i införsellagen, som den första punkten i den första paragrafen, står som införselberättigad fordran krav, som har sin grund i underhållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken. Det är alltså fråga om en införsel för att få ut bidrag till uppehälle. Men, herr talman, nog kan man väl tycka att en sådan fordran kan jämföras med den fordran som den människan kan ha som råkat ut för misshandel och kanske har fått ligga på sjukhus en längre tid, ja rent av blivit invalidiserad, med allt vad detta har i släptåg av inkomstförluster m.m. Nog kan den människan ha ett rimligt anspråk på att kravet på ersättning för lidna förluster tillerkännes en mycket hög prioritetsgrad och att han skall ha mycket god möjlighet att exekutionsvägen få ut sin fordran. Det kan inte kännas tillfredsställande att den skadelidandes anspråk på ersättning vid inkomstbortfall blir rent illusoriskt därför att han inte har möjligheter att exekutionsvägen gå fram tillräckligt effektivt.

Jag tycker inte man kan göra den enskilde till större syn Ang. förslag till införsellag m.m. dare i detta sammanhang än samhället. Eftersom vi är överens om att den skadelidande också har sina skäliga anspråk är det inte rimligt att skjuta denna fråga ifrån sig därför att den tekniskt är mycket svår att komma till rätta med lagstiftningsvägen.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

Herr talman! Som framgår av förevarande utlåtande föreslås i proposition nr 130 ny lagstiftning om införsel, om utmätning i lön och om skydd mot exekution i viss egendom. Förslaget om införsel bygger på gällande ordning. Institutet får användas på samma slags fordringar som nu, vilket enligt 1 8 i lagen innebär familjerättsliga — underhållsfordringar, vissa kommunala underhållsfordringar, skatter och avgifter samt böter och viten. Den egentliga reformen — den har väl herr Lidgard inte berört i någon vidare mån — gäller löneutmätning, som föreslås bli väsentligt effektiviserad. Dylik utmätning får nu äga rum först sedan lönen blivit lyftad. Enligt föreliggande förslag kan löneutmätning ske redan innan lönen är tillgänglig för lyftning. Denna nya form för utmätning i lön har prövats bl.a. i Finland, där man har goda erfarenheter av den. Därest riksdagen följer utskottet och bifaller propositionen finge man väl även här vid exekutiva åtgärder förvänta att det bleve en övergång från sakutmätning till utmätning i lön. Detta kan även te sig naturligt med hänsyn till att penninginkomsterna har ökat under senare tid. Vid löneutmätning uppstår ej heller några realisationsförluster för gäldenären, vilket kan bli fallet vid försäljning av utmätta föremål. Införselinstitutet är som nämnts användbart för endast vissa slag av fordringar. Utmätning i lön däremot går att använda för fordringar så att säga över hela fältet. Det har därför också ansetts nödvändigt att det i det senare fallet görs vissa för gäldenären betydelsefulla avgränsningar. Utan gäldenärens medgivande skall sålunda löneutmätning ej få äga rum under längre tid än tre månader under året. I fråga om mycket starkt motiverade fordringar, såsom vissa skadestånd på grund av brott och skadeståndsrättsliga underhållsbidrag vid förlust av försörjare, får tiden utan den skadeståndsskyldiges medgivande utsträckas till sex månader. Även andra begränsningar till skydd för gäldenären är för handen. Löneutmätning får sålunda ej förekomma, om det med skäl kan antas, att han har gjort vad han förmått för att betala sin skuld. Vidare skall han förbehållas ett liberalt bestämt belopp för egen och familjens försörjning. Vid tillämpning av reglerna avses detta innebära att löneutmätning mot gäldenärens bestridande inte kan komma i fråga för den stora gruppen av lågavlönade, frånsett ungdomar som saknar försörjningsbörda samt i liknande fall. Medel avsedda för semester får ej heller utmätas.

När det sägs att det är angelägnare att en person som skadats genom brott får gottgörelse än att statens anspråk rå böter och viten tillgodoses, vill jag hänvisa till 17 § i den föreslagna införsellagen. Det heter visserligen där att införsel går före utmätning, men det står vidare att införsel för just böter och viten skall kunna ändras eller hävas, om utmätning därigenom kan äga rum för annan fordran, alltså även skadeståndsfordran. Det yrkas nu på en utredning av frågan om även skadeståndsfordringar på grund av brott skall kunna bli föremål för införsel — det var väl närmast detta som herr Lidgard talade för i sitt anförande. Lagberedningen har emellertid ej ansett det möjligt att gå så långt. Särskilt när det gäller personskador är det oftast fråga om personer som kommit på sned i tillvaron och endast har ringa förmåga att göra rätt för sig, som blir skadeståndsskyldiga. Blir dessa alltför hårt pressade i ekonomiskt avseende, minskar deras möjligheter till återanpassning i samhället. I många fall torde dock som sagt den nya formen för utmätning i lön kunna tillgodose de önskemål som reservanterna syftar till med den begärda utredningen. När herr Lidgard säger att möjligheterna blir sämre och sämre för de skadelidande att i dessa fall få sin rätt, vill jag alltså hänvisa till de icke oväsentliga möjligheter som står till buds genom det nya institutet utmätning i lön. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När utskottets ordförande i sin argumentering för utskottsutlåtandet stöder sig på lagberedningen, sker det väl för att jag skall känna mig alldeles särskilt förkrossad. Jag har också en känsla av att min egen kraft inte hjälper här för att övertyga kammaren om det berättigade i den reservation som föreligger. Jag skall därför, särskilt på en punkt, nämligen när det gäller den kriminalpolitiska sidan av saken, söka stöd på annat håll. Lagberedningen betraktar införselproblemen framför allt ifrån två aspekter. Den tar upp den skadelidandes intresse av att så effektivt som möjligt få sina reparationsönskemål tillgodosedda. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är angelägenheten av att den skadevållande återanpassas. Den allmänpreventiva synpunkten kommer nästan helt bort i det som lagberedningen har tagit upp. Beredningen avfärdar den synpunkten ganska enkelt genom att säga att lagberedningen har svårt att tro att hotet om införsel vid sidan av straff och andra påföljder skulle ha någon större betydelse från allmänpreventiv synpunkt. Svårt för att tro, det kan man ju alltid ha, men det finns ju faktiskt personer som tror på annat sätt också. Jag kan nämna att juristprofessorn Lundstedt i sitt stora arbete om grunddragen i den svenska skadeståndsrätten för fram synpunkten att det mycket väl kan tänkas, att skadeståndet på grund av sin storlek så gott som ensamt verkar prevenerande trots straffet. Vidare har naturligtvis skadeståndet en preventiv verkan i ett hänseende, som vi inte har diskuterat, nämligen på det område där straff över huvud taget inte ifrågakommer. Med en annan juristprofessors, nämligen Ekelöfs, hjälp kan man slå fast att skadeståndet, om det nu skall fylla någon preventiv funktion, måste stödjas av effektivast möjliga indrivningsform, dvs. av införsel. Det framgick ju av vad utskottets ordförande framhöll, nämligen att den löneutmätning som kan ifrågakomma inte är så effektiv som införsel.

Jag tycker alltså, herr talman, att jag med ovanligt gott samvete vågar hemställa att kammaren stöder reservationen.

Herr talman! Det är visserligen sant att lagberedningen för ett allmänt resonemang om att det skulle vara möjligt att avgränsa vissa former av skadeståndsfordringar och låta dem bli föremål för införsel. När sedan fördelar och nackdelar av en dylik ordning summeras, kommer beredningen dock fram till ett bestämt avrådande från en sådan utvidgning av införselinstitutet. Det bör även noteras att kriminalvårdsstyrelsen och samtliga hörda skyddskonsulenter håller med lagberedningen i detta hänseende. Någon skyddskonsulent hade även befarat att införsel för skadestånd på grund av brott skulle gynna statliga institutioner och större företag m.fl. men inte så mycket enskilda målsägare. Även regresskrav från försäkringsbolag skulle då effektivare kunna göra sig gällande. Det är naturligtvis riktigt, som herr Ligard sade, att utmätning i lön inte kan bli lika effektiv som införsel. Gäldenären får ju ha mera kvar av sin inkomst, när det blir fråga om utmätning i lön. Jag kan erinra om att det väckts en motion som också lett till en reservation, där det befaras att även utmätning i lön i hög grad skall drabba gäldenären, och av den anledningen yrkas det i den reservationen avslag på propositionen.

Herr talman! Herr Lidgard sade i sitt första anförande att utskottets majoritet hade hamnat i samma nihilism som snatteridebattörerna i gårdagens TV-debatt. Där fanns ju debattörer som hävdade att tillgrepp i varuhusen egentligen är någonting som snarast borde föranleda åtgärder mot dem som säljer och inte mot dem som stjäl. Det var en gruvlig anklagelse att bli beskylld för nihilism, och jag har en känsla av att den är något tillspetsad. Jag vill inte riktigt bekänna mig till nihilismen därför att jag skrivit på reservationen. Visst finns det en hel del goda skäl för att medge införsel även för skadestånd i anledning av brott. Det var vi väl ense om i utskottet, och det framgår rätt tydligt att departementschefen också varit inne på de tankegångarna. Skälen mot införsel för skadestånd har naturligtvis att göra med frågan om resocialiseringen. Om man tar för mycket i införsel, förlorar vederbörande anledning, som han ser det, att över huvud taget arbeta. Vi vet ju att redan böter, underhållsbidrag och skatter gör att många lämnar sitt arbete så fort införsellappen kommer. Därnäst har vi frågan om det är effektivt att lägga skadestånd på införsel. Den frågan sammanhänger med frågan om resocialisering. Om vederbörande låter bli att arbeta, får ju inte heller den skadelidande någon ersättning. Vad sedan gäller allmänpreventionen så tror jag visserligen att det förhåller sig som herr Lidgard säger, nämligen att risken att få betala skadestånd kan verka avhållande från brott likaväl som risken för att få ett straff. Men är det en så avgörande skillnad mellan hot om införsel och hot om utmätning i lön att den bör fälla utslaget? Jag skulle som min egen ståndpunkt kunna säga att skälen mot införsel för skadestånd i anledning av brott ibland inte väger tillräckligt tungt, om man ser på de enskilda fallen. Visst finns det en hel rad uppsåtliga brott, vid vilka det skulle vara rimligt att ta ut skadestånd genom införsel, men svårigheten är ju gränsdragningen. Reservanterna ifrågasätter i anslutning till ett yttrande från någon instans att uppsåtliga brott borde föranleda införsel. Den övervakningsnämnd för kriminalvård i frihet i vilken jag är ordförande har hand bl.a. om ett fall, där en person i spritpåverkat tillstånd stal en möbelbuss och körde omkull med den. Jag har för mig att skadeståndet till ett bolag uppgår till något över 60 000 kronor. Om vi lade det skadeståndet på införsel i denne mans lön så skulle väl utsikterna till resocialisering vara rätt små. I stället har övervakningsnämnden låtit göra upp en avbetalningsplan. Jag menar med andra ord — och det förefaller som om reservanterna också gått med på detta — att det är svårt att dra en gräns mellan de skadestånd som skulle motivera införsel och de som ej skulle göra det. Jag vill erinra om att vid utskottsbehandlingen fanns det ett motionsyrkande om att man i lagtexten skulle föreskriva att även skadestånd i anledning av brott skulle kunna föranleda införsel. Nu kommer man i reservationen med ett utredningsyrkande som jag faktiskt inte tagit del av förrän jag läst utskottsutlåtandet. Jag skulle ändå vilja säga att med de möjligheter vi fått till löneutmätning och med den i viss mån privilegierade ställning som skadeståndsfordringarna erhållit vid löneutmätningen tycker jag att man bör pröva detta system en tid. Det innebär i alla fall ett steg som förbättrar den skadelidandes ställning. När man vunnit en viss erfarenhet bör man kanske återkomma till saken och fråga sig antingen om :skadeståndsfordringarna skall flyttas upp till införselkategorin eller om möjligen böter, viten och skatter skall flyttas ned till utmätningsgruppen. Att omedelbart påbörja en utredning därom är kanske ändå att starta litet för tidigt. Så vill jag peka på en möjlighet att få skadestånden betalda, nämligen genom den verksamhet som bedrives inom frivården. Jag nämnde nyss att jag är ordförande i en övervakningsnämnd, och vi försöker så effektivt som det någonsin är möjligt att bevaka att den skadeståndsskyldige — som då i regel är dömd till skyddstillsyn — verkligen betalar sitt skadestånd. Han får före läggande att göra detta, vi förlänger prövotiden om han inte sköter sig; och vi har som sista påtryckningsmedel mot en tredskande att se till att hans skyddstillsyn förvandlas till fängelse. Detta har haft en viss verkan, och jag kan nog säga att det är ganska avsevärda skadestånd som betalts på den vägen. Jag vill, herr talman, med dessa ord motivera varför jag inte biträtt reservationen, trots att jag visst finner det angeläget att man verkligen får in skadestånden. Till sist vill jag säga några ord om en helt annan fråga: jag hade övervägt att reservera mig beträffande propositionens förslag att avbetalningsfordringar skall föranleda rätt till löneutmätning. Många avbetalningsköp tillkommer ju under omständigheter som gör det tveksamt hur pass stark medverkan samhället bör lämna för att driva in fordringarna mot en person som inte har utmätningsbara tillgångar vid sakutmätning. Dessutom har avbetalningssäljaren i varje fall som regel möjlighet att ta tillbaka det försålda godset; skulle detta vara sålt kan han ju få en skadeståndsfordran i stället. Men även på den punkten har jag sagt mig att lagförslaget som helhet förefaller modernt och bra. Därför anser jag det riktigast att pröva bestämmelserna några år innan man börjar ändra på dem. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 66 är föranlett av motioner om sänkning av pensionsåldern för vissa gruvarbetare. Detta är en fråga som har varit föremål för riksdagens prövning ett flertal gånger; det framgår också av utskottets redovisning av detta ärende. 1959 års riksdag begärde i skrivelse till Kungl. Maj:t utredning om sänkt pensionsålder för grupper med särskilt tungt arbete. Uppdraget att utreda frågan anförtroddes 1958 års socialförsäkringskommitté som i sitt betänkande, avgivet år 1961, redovisade sina synpunkter. Dessa synpunkter har blivit vägledande för riksdagens avslag på motioner vid ett flertal tillfällen om en sänkning av pensionsåldern. Det har gällt motioner åren 1962, 1963 och 1967 om sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare och andra med särskilt tunga arbeten. Utredningen framhöll svårigheterna att avgränsa vilka grupper det gäller. Utredningen betonade att de praktiska problem, som följer av att folk ofta byter arbetsplats och arbetsuppgifter, spelar in i sammanhanget. Dessa frågor kunde därför inte enligt utredningens mening lösas inom folkpensioneringens ram eller över ATP. Dessa frågor har riksdagen, liksom socialministern i ett interpellationssvar den 25 januari 1968, ansett böra lösas i första hand avtalsvägen. Förhandlingsvägen har också prövats när det gäller att söka finna godtagbara lösningar för en sänkning av pensionsåldern för dessa grupper. Såsom framgår av utskottets utlåtande har man också den vägen nått vissa resultat. Om någon dag skall parterna mötas igen. Man kan emellertid konstatera — och det fick vi belyst också vid utskottsbehandlingen att det har varit svårt att nå resultat den vägen. Det är förståeligt med hänsyn till de exceptionella svårigheter som gruvnäringen har haft under senare tid. Om man som jag kommer från bygder där gruvdöden gått hårt fram, kan man inte undgå att märka dessa problem. Men samtidigt vill jag starkt betona angelägenheten av sänkt pensionsålder för både underjordsarbetare och andra hårt pressade grupper. Behovet av sänkt pensionsålder är stort för många kategorier, och att det är ett angeläget krav för många är väl inte heller precis någon nyhet. Vi har varje år sedan 1962 haft en debatt kring dessa frågor här i riksdagen. Våra motioner från centerpartihåll har avvisats. Det har varit ett kompakt motstånd, måste jag tyvärr konstatera. Jag vill emellertid samtidigt säga att den största förståelsen för våra propåer har vi faktiskt fått från utskottets ordförande. Han känner arbetslivet — han har heller inte glömt sitt förflutna — och han har vid några tillfällen låtit förstå att han är klar över att denna fråga måste lösas på något sätt. Det går inte att komma ifrån att en allmän sänkning av pensionsåldern är en angelägen fråga ur arbetslivets synpunkt med den ökade pressen på människorna. Minskad arbetstid medför ofta ökad arbetstakt och ökad förslitning av det mänskliga materialet. På område efter område är det på samma sätt — gruvor, skogsbruk, järnbruk, jordbruk osv. Det finns ytterligare en stor grupp, nämligen kvinnorna, som drabbas av stark förslitning. För alla dessa grupper med pressande kroppsarbete som ger dåliga ryggar, förslitna leder, värkande knän och yrkesskador av olika slag är det nödvändigt med en allmän sänkning av pensionsåldern. Vi menar på centerhåll att det ur rättvisesynpunkt, ur arbetslivets synpunkt och med hänsyn till människorna inte går att avgränsa frågan om sänkning av pensionsåldern till enbart underjordsarbetare eller vissa andra grupper. Vi menar att det är angeläget att vi får en allmän sänkning av pensionsåldern till 65 år och att en parlamentarisk utredning, om man inte kan komma fram på annat sätt, får pröva frågan om ytterligare sänkning för grupper med alldeles särskilda arbetsförhållanden. Med hänvisning till det särskilda yttrande vi har avgivit till detta utskottsutlåtande ber jag, herr talman, att få ansluta mig till det förslag som andra lagutskottet har avgivit i sitt utlåtande nr 66.

Herr talman! Vid Gruvindustriarbetareförbundets senaste kongress i augusti 1967 diskuterades mycket ingående gruvarbetarnas pensions-, arbetstidsoch semesterfrågor. Man avhandlade också, med anledning av olika motioner, problemen med damm oeh andra luftföroreningar orsakade av olja och dieselgaser samt yrkesskadornas, främst då silikosens, bekämpande. Dessa debatter om för denna yrkeskårs hälsa så allvarliga frågor väckte inte, vad jag kan minnas, något större intresse i massmedia. De följdes inte upp av några specialreportage för att ge ytterligare belysning av problemen. Men när en författarinna vistades bland gruvarbetarna i Svappavaara och Kiruna några decemberdagar förra året och senare i en bok återgav några spridda uttalanden av missnöje i samma frågor, då gav det ett sjusjungande eko i hela landet. Radio, TV och tidningar har gjort reportage. Man har intervjuat representanter för arbetsgivaroch arbetarsidan, och det har skrivits åtskilliga kommentarer både i ledarspalter och på kultursidor. Mot denna bakgrund gör man den stilla reflexionen att den debatten hade varit mera på sin plats i samband med Gruvindustriarbetareförbundets seriösa behandling av frågorna. Det skall tydligen till något alldeles extra, gärna litet onyanserat, för att väcka folk till insikt om problemen, och i den meningen har verkligen Sara Lidman lyckats. De här frågorna har tidigare varit föremål för ingående diskussioner. De har varit uppe vid åtskilliga kongresser och avtalsförhandlingar. Man har också under de år som gått i väsentlig grad förbättrat arbetarskyddet. Forskning och undersökningar pågår ständigt för att komma till rätta med riskerna i arbetet, för att förebygga risker för skador till liv och lem men även för att minska riskerna för ohälsa och yrkessjukdomar. Debatterna på gruvarbetarkongressen i fjol avspeglade dock en stark otålighet och även en djup oro för framtiden. De förmåner som det tunga och riskfyllda gruvarbetet haft framför andra arbeten i form av längre semester och kortare arbetstid är nu i stort sett borta. Andra grupper har kommit i kapp. Förtjänstläget i förhållande till andra yrkesgrupper är inte längre så marke rat vid gruvorna och intar inte den särställning det tidigare innehaft. »Vi har nu i över 20 år motionerat om sänkt pensionsålder för gruvarbetare, men frågan är ännu olöst», hette det i en av de sex motionerna i pensionsfrågan till 1967 års gruvarbetarkongress. Vad som så småningom har uppnåtts avtalsvägen är inte tillfredsställande. Dels gäller det inte vid samtliga gruvföretag och dels är det huvudsakligen beroende av bolagens ensidiga bedömning när en arbetare skall anses behöva sluta före ordinarie pensionsålder. De invändningar som vid tidigare tillfällen gjorts då gruvarbetarnas pensionsålder diskuterats i riksdagen har mest gällt svårigheterna att inordna differentierade pensionsåldrar inom den allmänna pensioneringens ram. Dessa svårigheter skall inte bestridas men får väl inte anses utgöra det avgörande hindret för frågans lösning. Man har även ansett det vanskligt att utvälja de grupper som skulle vara berättigade till lägre pensionsålder. Det finns naturligtvis andra yrkeskategorier, som herr Eric Carlsson här har erinrat om, och enskilda arbetargrupper inom olika branscher som sysslar med tungt och farligt arbete och som borde vara berättigade till pension tidigare. Den särställning som gruvarbetarna haft i form av kortare arbetstid och längre semester har väl i alla fall varit ett erkännande av gruvarbetets speciella karaktär, som kvalificerat till dessa sociala förmåner. Motivet för denna förmånsbehandling kvarstår alltjämt trots den utjämning som skett. Jag tror att Sara Lidmans intervjuuttalanden gav en tankeställare åt den med gruvarbetets avigsidor oinvigde läsaren, liksom åt andra lagutskottets medlemmar, när de under sin studieresa till olika gruvfält fick se den kalla verkligheten under jord. Den resan var nog nyttig. Jag tycker att det hedrar utskottet att det trots tidigare riksdagsbehandlingar ånyo tagit så grundligt på frågan och så ingående penetrerat det hela, framför allt att det nu visat sin vilja att göra något för denna arbetsgrupp. Jag är själv uppväxt på gruvbacken vid ett litet gruvfält, där gruvan under fem århundraden varit och alltjämt är den huvudsakliga inkomstkällan för människorna. I mitt arbete vid gruvföretaget har jag visserligen inte mer än sporadiskt vistats under jord, men jag har ändå på ett påtagligt sätt upplevt dödens närhet vid ett tillfälle. Jag har också fått känning av alla gruvarbetares gissel — hörselskadorna. Jag har sett många, alltför många, kamrater som kommit upp ur gruvan med synen förstörd av sprängskador, främst då genom att man råkat borra i en s.k. dola. Flera andra, däribland min far, har invalidiserats av andra olyckor och, det värsta av allt, genom ras, störtningar o. d. svårt lemlästats. Jag vet hur det känns för anförvanter och kamrater vid sådana tillfällen — när arbetarna mitt på skiftet spontant kommer upp ur gruvan och går hem som en hyllning till en förolyckad vän, då flaggorna hissats på halv stång vid gruvkontoret och på gruvlaven, ja då hela samhället och hela kommunen är en enda stor sörjande familj. Det skall livligt erkännas att mycket har gjorts för att förbättra skyddsanordningarna och förebygga olycksfall. Men i en gruva där man dagligen spränger sig in i orter och ned i schakt och vid brytning av malmer av olika beskaffenhet under dåliga belysningsförhållanden och i vatten och oljedis inträffar mycket ofta situationer som ingen kan förutse. Arbetet med det obändiga berget är ofta nyckfullt och riskabelt. Den ökande mekaniseringen har visserligen i många fall underlättat arbetsmomenten, men nya maskiner skapar också nya problem. De är ofta tunga att flytta, och de måste ofta flyttas allteftersom arbetet fortskrider. Dessutom har vi bullret och avgaserna, som Sara Lidman särskilt uppehåller sig vid i sin bok och som medför ohälsa av ofta besvärande art. Bullret tenderar ju att bli allt värre och värre ju större och effektivare maskiner som kommer i marknaden. Allt detta gör enligt min uppfattning att gruvarbetarnas krav på lägre pensionsålder är berättigade. 67 år är en alldeles för hög pensionsålder för detta i längden ohälsosamma, tunga och pressande arbete. De flesta orkar under de rådande arbetsförhållandena och den hårt uppdrivna arbetstakten inte så länge, och lättare sysslor att falla tillbaka på är det ont om vid ett gruvfält. Jag tror också att det på längre sikt blir nödvändigt även med andra reformer för denna yrkesgrupp. Annars kommer nyrekryteringen till denna för vårt land så viktiga exportnäring att bli omöjlig. Lägre pensionsålder är det för dagen viktigaste kravet. Jag ser andra lagutskottets positiva förslag som en viktig milstolpe härvidlag. Jag vill bara tillägga att jag förutsätter att den utredning som skall göras sker snabbt. Någon utredning av själva behovet behövs inte, det är redan dokumenterat i olika sammanhang. Det gäller närmast att klara av det rent tekniska förfarandet samt den administrativa handläggningen. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När lagutskotten har att ta ställning till ett förslag som väckts motionsvis, kan de i sitt utlåtande inte gå utanför förslagets ram. Följaktligen avser utlåtandet uteslutande gruvarbetare under jord och deras pensionsfråga. Huruvida sedermera en eventuell utredning kan få andra eller längre gående direktiv från det statsråd som handlägger ärendet, vill jag inte uttala mig om. Utskottet har i alla fall varit förhindrat att utvidga önskemålet utöver vad motionerna innehåller. Sedan vill jag redan nu säga, att det som uttalades av 1958 års socialförsäkringskommitté i fråga om en differentierad pensionsålder fortfarande är gällande. Det är förenat med mycket stora svårigheter att i den allmänna pensioneringen bryta ut vissa grupper som skall ha förmåner utöver dem som generellt gäller. Det är också förenat med betydande svårigheter att ordna en differentiering i fråga om avgiftsbetalningen för sådana grupper, som på grund av arbetets natur skulle vara be rättigade — det ordet har använts här -— till en lägre pensionsålder än den generella. Socialförsäkringsutredningen uttalade att man fann en generell pensionsålder av 67 år vara alltför hög i många fall på arbetsmarknaden. Det kunde konstateras redan på grundval av de överenskommelser som hade träffats om en lägre pensionsålder. Dessa överenskommelser gällde inte i första hand sådana som hade ett tungt och hälsovådligt arbete, utan grupper som av andra skäl hade fått en lägre pensionsålder. Socialförsäkringskommittén läm nade den motiveringen, att det inte är möjligt att i ett allmänt pensionssystem med folkpension och ATP tänka sig en differentiering, som skulle kunna ta hänsyn till de olika och varierande behoven beträffande pensionsåldern som finns på arbetsmarknaden. Därför uttalade vi också att man borde söka klara de detaljerna genom överenskommelser mellan arbetsmarknadsparterna. Detta uttalande har samma giltighet fortfarande. De som läser utskottsutlåtandet observerar väl också, att utskottet inte uttalat sig om på vilket sätt pensionsfrågan för gruvarbetarna skall lösas. Det fanns väl yrkanden i den riktningen, att det skulle vara en enkel sak att för en mindre grupp lösa frågan inom den allmänna pensioneringen. Men det är inte den vägen man har löst frågor om lägre pensionsålder för andra grupper. De har lösts på olika sätt, som finns angivna i utlåtandet. Den mest tillfredsställande lösningen är väl den som finns för framför allt tjänstemännen, som går under namnet ITP-pension och som avser både den tillförsäkrade pensionsnivån från den lägre pensionsåldern fram till 67-årsåldern och därtill vissa tillägg för att garantera att pensionsnivån blir den beräknade. Detta är alltså det bästa av de system som tillämpas för att fylla ut och tidigarelägga pensionen. Det har lösts på annat sätt för sjöfolket. Där har det lösts lagstiftningsvägen, genom att redarna ålagts betala en viss avgift som tillförs en pensionsfond. Ur den fonden utgår under vissa förutsättningar pension från en lägre ålder än de angivna generella 67 åren. Inom gruvindustrin har man avtalsvägen sökt lösa frågan om lägre pensionsålder långt innan den allmänna pensionen tillkom. Den lösning som nåtts betraktar gruvarbetarna numera såsom otillfredsställande. Efter den redovisning vi har fått i utskottet förefaller den otillfredsställande ur flera syn punkter. Dels ger överenskommelsen inte den pensionsnivå som gäller efter 67 år, dels är villkoren mycket restriktiva i fråga om rätten till den lägre pensionsåldern. Det fordras vissa kvalifikationsår i arbete under jord, men också andra restriktiva bestämmelser reglerar pensionsrätten. Jag förstår mycket väl att en uppgörelse om lägre pensionsålder för gruvarbetare kommer att få vissa konsekvenser i form av krav från andra grupper, som kan betrakta sig som likställda i fråga om arbetets krävande natur. Detta får man alldeles säkert vara beredd på. Däremot tror jag inte att man kan ta fasta på särskilt mycket av vad herr Hjorth sade om olycksfallsrisker m.m. Dessa kan ju inte på något sätt kompenseras genom lägre pensionsålder. Om ett olycksfall inte leder till döden, utgår förtidspension och den är ju likartad med den pension som utgår efter 67 års ålder. Det som har konstaterats — långt innan andra lagutskottet gjorde ett besök i gruvorna — är att arbetet är av den natur och äger rum i sådan miljö, att det inte är tänkbart att en gruvarbetare som under längre tid arbetat under jord skall kunna fullgöra ett fullgott arbete ända fram till 67-årsåldern. Det är följaktligen motivet för att utskottet har stannat för att föreslå att en utredning skall göras om lägre pensionsålder för gruvarbetarna. Helt naturligt skall den utredningen också omfatta metoden för att finansiera en sådan sänkning. Kan man finna någon möjlighet att klara det inom den allmänna pensioneringens ram, skall det naturligtvis ske. Den frågan skall också prövas.

Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! En allmän sänkning av pensionsåldern till 65 år skulle allt vara ett mycket stort misstag i vår tid, då bättre levnadsförhållanden och arbetsvillkor gör att åldrandet förskjuts allt längre fram och att allt fler människor ännu vid 70 år är helt arbetsföra och själva inte önskar avföras från ett verksamt arbetsliv. Många önskar en lägre pensionsålder, men det är också många som önskar en högre pensionsålder. Det beror väl på det individuella biologiska åldrandet och helt naturligt också på arbetets art och svårighetsgrad. Det är lika naturligt att en universitetslärare — som jag själv har varit — såsom t.ex. i Danmark får pension vid 70 år som att en grovarbetare i lantbruket eller en gruvarbetare får 65 år som normal pensionsålder. Vad jag däremot tycker är angeläget är att få en rörligare pensionsålder än den vi nu har och att pensionsbeloppets storlek inte som nu i hög grad skall influeras av åldern vid den första pensionsutbetalningen. Arbetets svårighetsgrad och individens biologiska åldrande bör vara bestämmande för när pension skall börja utgå. Pensionen bör inte bli lägre relativt sett i förhållande till lönen för en grovarbetare, som går i pension vid 65 års ålder, än för en intellektuell arbetare som går vid 70 år. Den som så önskar skall kunna fortsätta att arbeta så länge han orkar, och den som av olika skäl icke önskar eller anser sig vara oförmögen att fortsätta skall utan alltför stora svårigheter kunna få sin pension. Detta är ett mycket svårt problem som — såsom herr förste vice talmannen nyss påpekade — måste nogsamt utredas. Jag tror att utskottets förslag att utreda just frågan om pensionsålder för gruvarbetarna, som utan tvekan har ett relativt tungt och hårt arbete, bör vara ett första steg i rätt riktning. Jag tror inte att en sådan reform skulle behöva kosta så mycket som införandet av en bestämmelse om en allmänt sänkt pensionsålder från 67 till 65 år. En sådan sänkning av pensionsåldern är riktig för vissa yrkesgrupper — den är i princip riktig för jordbruksarbetare och för gruvarbetare, men den är inte riktig när det gäller hela svenska folket. Hela svenska folket önskar inte heller detta. Vi bör emellertid noggrant utreda dessa problem. Jag vill ännu en gång säga, att det vore en stilla nåd att be om att en rörligare pensionsålder genomföres, ty många människor vill ha pension tidigare och många människor vill ha pension senare än de nu får. Jag tycker att den äldre arbetskraftens insatser skall tillvaratas så långt det går. De äldre trivs bäst med detta, och de bibehåller sin vitalitet mycket mer om de får fortsätta sitt arbete under normala förhållanden. Jag tycker alltså att vi bör sträva efter att genomföra en betydligt rörligare pensionsålder än som finns i dag och att åldern vid pensionens första utbetalande inte bör vara avgörande för pensionens storlek.

Herr talman! Jag hade inte tänkt återkomma i talarstolen i denna fråga, men efter herr Edströms yttrande känner jag mig föranlåten att säga några ord. Jag vill till herr Edström och andra här i kammaren säga, att det i arbetslivet i dag med den tekniska utveckling som ägt rum finns en lång rad yrken där det blivit allt vanligare att yrkesutövarna drabbas av hörselskador, synskador och kärlkramp och där avgaser osv. kommit att bli stora pro blem. Till följd härav har olycksfallsfrekvensen ökat. Jag har här framför mig det senaste numret av tidskriften Fackföreningsrörelsen, som :handlar just om arbetsmedicin och arbetarskydd osv. Jag tror att detta vore en hälsosam läsning för alla dem som säger att det är ett misstag med en allmän sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Vilka grupper är det som har en pensionsålder vid 67 år i dag? Jo, det är de yrkesgrupper som just utsätts för alla de påfrestningar som hårt kroppsarbete innebär. Övriga grupper har i stort sett fått sina önskemål om en lägre pensionsålder tillgodosedda. Man säger att det är många som öÖnskar få en högre pensionsålder. Vilka då? Inte lär det vara de som har en pensionsålder av 67 år i dag — dessa vill ha en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Men det bör naturligtvis finnas möjligheter för dem som så önskar att stå kvar i arbetslivet efter uppnådd pensionsålder, men det är ju någonting helt annat än en allmän sänkning av pensionsåldern för de yrkesgrupper som har tungt arbete. När vi diskuterade denna fråga i utskottet, omvittnades det vilken lärorik resa som det hade varit för utskottets ledamöter till Norrbotten och Västerbotten. Den resan hade föranlett utskottet att ändra sin tidigare uppfattning och att komma till den slutsatsen, att det borde ske någonting i fråga om en sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare. Jag vill bara säga på den punkten, att jag tror att det vore hälsosamt, om utskottsledamöter och andra fick resa omkring och ta kontakt med folk ute i arbetslivet så att man verkligen fick en bild av hur det ser ut i arbetslivet i samhället. Detta skulle med all säkerhet få till resultat att det fördes flera sådana här diskussioner, där det kunde konstateras att det är motiverat med en allmän sänkning av pensionsåldern.

Herr talman! När jag nämnde de stora risker som var förenade med gruvarbete, avsåg jag inte att problemen skulle lösas med det förslag jag framlagt, utan jag ville belysa gruvarbetets särart. Det är många gruvarbetare som råkar ut för ganska svåra olycksfall och som kommer tillbaka efter en viss tid. Men de har haft svårigheter att återgå till sitt tidigare arbete, och dessa skador blir också kännbara på äldre dagar då de har svårt att hänga med i produktionen. Jag vill sedan säga till herr Edström, att det är nog svårt att leta upp en gruvarbetare som kan tänkas vilja arbeta ända till 67 år under jord i det hårda och pressande arbete, som det är fråga om. Jag håller gärna med om att det inte är lätt att tekniskt lösa alla dessa problem, men jag tycker att det inte bör vara omöjligt att genomföra ett visst system, som så småningom kan tillämpas även för andra grupper som här har åberopats. Men vi har ju tidigare varit eniga om att gruvarbetarkåren är just en sådan kår, som bör ha speciella sociala förmåner framför andra. Skälen härför är minst lika starka i dag som de har varit tidigare.

Herr talman! Det är svårt att i debatten komma fram till någonting som kan tyda på att vi är på samma våglängd. Jag tolkade herr Edströms anförande på det sättet att han ville åberopa de varierande pensionsåldrar som tillämpas i det statliga pensioneringssystemet, genom de s.k. pensioneringsperioderna, vilka ger möjlighet för dem som är friska och starka att fortsätta till periodens övre gräns, medan de som är svagare kan tvingas att avgå vid den lägre. Det är naturligtvis inte lika lätt att tillämpa sådana regler inom en allmän pensionering. På vissa områden finns det ju lika många arbetsgivare som det finns arbetstagare.

ATP tillkom nämnda år men började betalas ut först fr.o.m. 1963. Jag, som är en försiktig general, har liksom haft för mig att det kanske vore lämpligt att vi finge växa in i systemet så att även ATP-pensionerna blev något mera betydelsefulla, innan man började tänka på en lägre pensionsålder generellt, vilket herr Eric Carlsson här har yrkat på. En lägre pensionsålder skulle nämligen under övergångstiden minska antalet intjänandeår och följaktligen verka sänkande, i varje fall på tilläggspensionen. — I fråga om folkpensionen förutsättes tydligen att den skall behållas oförändrad vid den lägre pensionsåldern. Men eftersom det erfordras ett visst antal pensionsgrundande år, innan tilläggspensionen blir effektiv, innebär en lägre pensionsålder en reducering av denna pension. Nio intjänandeår är för närvarande det högsta antal som kan uppnås. Det blir fortfarande relativt låga ATP-pensioner. Sänkes pensionsåldern till 63 år för vissa grupper eller till 65 år generellt, som herr Eric Carlsson har yrkat på — minskas intjänandetiden med fyra respektive två år och följaktligen blir den totala pensionen som följd härav i motsvarande grad lägre. Det är ett förhållande som också ligger i vägen för ett mera allmänt utnyttjande av det s.k. förtidsuttaget. Den som tar ut pensionen från 63 år får vidkännas den procentuella sänkningen av pensionsnivån, men härtill kommer dessutom ett mindre antal intjänandeår i ATP-systemet. Under ett avsevärt antal år framåt blir det en dubbel reduktion. Herr talman! Jag tycker att förhållandena för gruvarbetarna är sådana att man mycket väl kan kosta på sig en utredning om en lägre pensionsålder och försöka komma fram till någonting som innebär en förnuftig lösning på finansieringsproblemet. Jag anser att arbetslivet redan har visat vägen. Det finns effektiva metoder. Jag vet inte varför gruvindustrin inte skulle kunna anlita ITP-systemet även beträffande de kollektivavtalsanställda. även om det kan bli svårt att svälja den medicinen, är den säkert den mest effektiva.